Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att göra det möjligt för regionala intressenter att köpa Vin & Sprit AB:s fabrik i Sundsvall och driva verksamheten vidare. Bakgrunden till Stenbergs fråga är att Vin & Sprits styrelse i februari i år beslutade att stänga fabriken i Sundsvall. Detta gör man efter drygt tio års lönsamhetsproblem. De senaste tre åren har fabriken gått på halvfart, vilket har inneburit att bolaget har studerat olika alternativ att effektivisera produktionen. Vin & Sprits ledning har efter ett omfattande utredningsarbete kommit fram till att en stängning av Sundsvallsfabriken är det bästa alternativet för att sänka produktionskostnaderna och fortsatt kunna möta marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt. Den förändrade produktionsstrukturen medför att bolaget räknar med totala besparingar om 58 miljoner kronor per år, en betydande del av den totala vinst på 260 miljoner kronor som affärsområdet Vin & Sprit Distillers gjorde 2006. Nu till Sundsvallsinitiativets avsiktsförklaring. Jag undrar vad man egentligen vill. Min politiska stab har vid flera tillfällen varit i kontakt med representanter för initiativet för att försöka ta reda på vad de vill. Jag har dessutom på eget initiativ träffat fackliga företrädare och diskuterat frågan. Trots detta råder det fortfarande oklarhet om vad man vill. Är det Sundsvallsfabriken och verksamheten i fabriken man vill köpa är det en bolagsfråga som ska hanteras av Vin & Sprits styrelse. Har initiativet däremot ambitionen att köpa en ännu större del av Vin & Sprit, låt säga affärsområdet Vin & Sprit Distillers, kan det på sikt bli en ägarfråga eftersom det då kan falla inom ramen för det pågående försäljningsprojektet. Arbetet med att avyttra bolaget befinner sig fortfarande i en förberedelsefas. Sundsvallsinitiativet kommer då att hanteras på samma sätt som övriga intressenter. Att jag i det perspektivet skulle ifrågasätta ett noga utrett och i högsta grad värdeskapande styrelsebeslut, i detta fall att stänga Sundsvallsfabriken, för att gynna en tänkbar köpare är inte ett alternativ. Jag har fortsatt fullt förtroende för styrelsen och dess arbete. Under försäljningsprocessen när det gäller Vin & Sprit har riksdagen dessutom ålagt mig att göra det som vid en samlad bedömning ger största möjliga värde för hela det svenska folkhushållet. Jag är i grunden oerhört positiv till alla former av lokala initiativ eftersom de utgör ett grundfundament i ett väl fungerande näringsliv. Vi behöver lokala initiativ för att utveckla sysselsättning och växtkraft i den egna bygden. Bakgrunden till initiativet tycks också vara att slå vakt om jobb vid Vin & Sprits Sundsvallsfabrik. Men här är det viktigt att komma ihåg att Sundsvallsverksamheten endast utgör en del av affärsområdet Vin & Sprit Distillers. Den största delen av affärsområdets verksamhet finns utomlands. Om Investera i Sundsvall är intresserad av att köpa denna större del av Vin & Sprit investerar de därigenom i verksamheter i Danmark, i Finland och i Zielona Gora i västra Polen. Det kan knappast vara den rakaste vägen till sysselsättning och tillväxt i Sundsvallsregionen. Jag tror och hoppas att de resurser, den kraft och den initiativförmåga som tycks finnas inom ramen för Investera i Sundsvall kan användas för att främja jobbtillväxten och entreprenörskap i Sundsvall. Jag tror också att det vi nu gör, alltså minskar ägandet i sex företag med statligt ägande, är bra för vårt gemensamma folkhushåll. Genom att minska det statliga ägandet skapas en tydligare rollfördelning mellan privat och offentligt ägande, där statens roll är att ge goda förutsättningar för företag att konkurrera på lika villkor. Statens främsta näringspolitiska uppgift är att ange ramar och regelsystem för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt.

Herr talman! Det är inte första gången Mats Odell och jag debatterar nedläggningen av Vin & Sprits anläggning i Sundsvall. Det är nästan ett år sedan jag första gången tog upp problematiken med ministern, men hittills har vi egentligen inte sett till något agerande från statsrådet i frågan. Nu är Vin & Sprit i full gång med att flytta produktionsutrustningen vid Sundsvallsfabriken utomlands. Det känns bittert, inte bara för de anställda utan också bland många andra som värnar om arbetstillfällena, både i landet och i regionen. Det är inte bara de anställda vid Vin & Sprits fabrik i Sundsvall som drabbas av en nedläggning. Det är också olika underleverantörer som drabbas. Dessutom, om man lägger ned fabriken uppstår ett betydande skattebortfall och en lång rad andra negativa effekter. Jag tycker att det känns särskilt bittert med nedläggningen eftersom det finns regionala intressenter som är intresserade av att köpa fabriken och driva verksamheten vidare. Om så skulle bli fallet skulle ett stort antal arbetstillfällen kunna räddas i regionen och en i grunden faktiskt lönsam verksamhet kunna drivas vidare. Om däremot flytten av verksamheten genomförs innebär det att staten, landstinget och kommunen går miste om betydande skatteintäkter, och ett stort antal anställda hos både Vin & Sprit och olika underleverantörer mister sina jobb. Jag har svårt att förstå hur regeringen och Mats Odell som ägare kan stirra sig blinda på effektutnyttjandet inom Vin & Sprit-koncernen, där det finns en viss överproduktionskapacitet, men helt bortse från den totala ekonomiska effekten av en flytt av verksamheten. Det råder ingen som helst tvekan om att för Sveriges skattebetalare, som Mats Odell borde företräda, är den här företagsflytten en riktigt dålig affär. Jag tycker inte heller att det är acceptabelt att Mats Odell gömmer sig bakom att det här en fråga för företaget som han inte har med att göra om inte de lokala intressenterna är beredda att ta över betydligt mer än anläggningen i Sundsvall. Jag tycker att det är en märklig inställning. Varje ägare till ett företag har rätt och möjlighet att ge ägardirektiv. Men det förutsätter naturligtvis att ägaren har någon uppfattning och viljan att ge sådana direktiv. I det här fallet tycker jag att det är uppenbart att Vin & Sprit är på väg att genomföra en affär som i och för sig leder till ett bättre kapacitetsutnyttjande inom Vin & Sprit och säkert också ett bättre ekonomiskt utfall för Vin & Sprit-koncernen. Men för Sverige som ägare av Vin & Sprit är det här en riktigt dålig affär om man ser till den totala ekonomiska bilden, om man ser till förlusterna av arbetstillfällen och långsiktiga skatteintäkter. Jag vill därför göra ett försök till och fråga Mats Odell om han och regeringen ändå inte vill ta chansen att göra det möjligt för de regionala intressenter som nu finns att köpa Vin & Sprits fabrik i Sundsvall.
Herr talman! Jag är väldigt glad att kunna ge Hans Stenberg goda nyheter. Det är nämligen så att det sedan svaret skrevs har varit en direktkontakt mellan intressenterna och bolagets verkställande direktör och ordförande. Det skedde så sent som i onsdags denna vecka. Jag vet inte vad detta leder till, men man har presenterat sina intentioner, och en process är nu i gång.

De har ju kommit in i ett sent skede och behöver naturligtvis analysera vad en så här stor investering skulle innebära för deras del.
Herr talman! Direktkontakten mellan intressentgruppen och Vin & Sprit gav ett väldigt nedslående resultat av mediereferaten att döma. Ledingen för Vin & Sprit tycks vara helt inriktad på att få bort onödig överproduktionskapacitet eftersom man inte fått några andra direktiv från sin ägare. Jag tycker att Mats Odells inställning är märklig. Om man som ägare kräver att de lokala intressenterna måste köpa en betydligt större del av verksamheten än just fabriken i Sundsvall tycker jag att man smiter från sitt ansvar. Det måste finnas en helhetssyn. Som ägare i ett bolag - privat eller statligt - har man ett ansvar, både för den totala ekonomiska bilden hos ägaren och för arbetstillfällen som går förlorade vid en företagsnedläggning. Vi skulle inte tveka en sekund att ställa krav på ett privat företag som lägger ned en verksamhet på orten. Men uppenbarligen har regeringen ingen som helst ambition att ställa några krav på sig själva som ägare när man lägger ned en verksamhet på orten. Om man tar hänsyn även till de underleverantörer som berörs handlar detta om sammanlagt fler än 100 arbetstillfällen som är på väg att försvinna ut ur landet. En mycket lång yrkestradition med i vissa fall unikt yrkeskunnande går till spillo. Det hör verkligen inte till vanligheterna att statliga företag i något land i världen medverkar till att flytta produktionen ut ur det egna landet. Det tror jag är ganska unikt. Det som upprör mig mest i sammanhanget är att kalkylen för en flytt är tveksam också ur företagsekonomisk synvinkel. Fabriken i Sundsvall går inte med förlust. Det ser de intressenter som vill ta över verksamheten och driva den vidare. Därför hoppas jag verkligen att Mats Odell kan modifiera sitt uttalande och även medverka till att man får köpa bara den här fabriken och inte ställa det fullkomligt orimliga kravet att man ska köpa stora delar av Vin & Sprit Distillers för att över huvud taget förekomma i seriösa diskussioner i frågan.
Herr talman! Hans Stenberg måste ha läst upp ett anförande som inte var riktigt anpassat till det svar jag gav. Det har ju tagits en kontakt. Jag har fått en mycket noggrann redogörelse av verkställande direktören och ordföranden i bolaget för vad kontakten innebar, och jag rekommenderar Hans Stenberg att inte ha så stor tilltro till vad som skrivs i medierna. En process är i gång och vill dessa intressenter köpa fabriken är det fullt möjligt. Produktionen är en sak som måste penetreras väldigt noga. Det finns olika sätt att lösa en överkapacitet. Det är något som jag antar att intressenterna verkligen måste kalkylera väldigt noggrant på. En kontakt är alltså tagen. Jag är beredd att träffa intressenterna, och de kommer att komma in i processen precis på samma villkor som övriga intressenter.
Herr talman! Det här låter klart bättre, men inte tillräckligt bra. Jag skulle vilja att Mats Odell tydligt uttalade att han är beredd att gå in i processen även om det bara handlar om fabriken i Sundsvall. Jag menar att staten som ägare här behöver ge ett tydligt direktiv till företaget att man om det är möjligt - det finns ju alltid ekonomiska begränsningar för allting - bör medverka till att låta fabriken i Sundsvall övertas av lokala intressenter. Om det här skulle gå i lås känns det som ett oerhört stort steg framåt. Jag ska villigt ompröva min värdering av statsrådet om man lyckas ro detta i land. Det vore oerhört värdefullt, både med tanke på det stora yrkeskunnande och på den tradition som finns och framför allt för viktiga och värdefulla jobb i regionen. Vi har i och för sig en positiv utveckling på arbetsmarknaden, men det handlar väldigt mycket om tämligen lågproduktiva tjänstejobb. Utvecklingen är inte alltför positiv när det gäller industrijobb. Detta handlar om viktiga industrijobb som man bör värna i regionen. Jag hoppas alltså att statsrådet kan avsluta med att ge mig ett löfte om att medverka till ett utköp av själva fabriken i Sundsvall.
Herr talman! Först vill jag säga att jag har fullt förtroende för styrelsens sätt att arbeta. Jag kan berätta för Hans Stenberg att styrelsen ännu en gång har gått igenom beslutet att lägga ned fabriken. Det skedde så sent som den 8 november. En enig styrelse bestämde sig efter en noggrann genomgång att hålla fast vid det beslut man hade tagit - en enig styrelse. Om jag ska få dem att göra något annat måste jag i princip, antar jag, avsätta hela styrelsen och tillsätta en ny. Styrelsen råder över bolaget. Nu är man i en fas där intressenten har presenterat sig. Man diskuterar en lösning, och det är styrelsen som har att handha den. Om det däremot handlar om större delar av bolaget hamnar frågan i ägarens knä. Då ska vi se till att intressenterna kommer in i den process som nu pågår runt försäljningen av hela bolaget. Men det Hans Stenberg och jag kan glädja oss åt är att en kontakt har etablerats. En dialog är i gång. Man räknar på ömse håll - är detta hållbart? Är det lönsamt att köpa ut fabriken? Ska man höja produktionen? Var ska man i så fall marknadsföra produkterna? Jag vet inte om Hans Stenberg har några råd att ge när det gäller detta, men ska man fördubbla produktionen måste man ju även sälja produkterna någonstans. Det finns ett antal sådana frågor som behöver lösas, och jag har fullt förtroende för att detta ska ske. Jag är som sagt också själv beredd att ta emot intressenterna och diskutera frågan med dem.